Herr talman! I skilda interpellationer har Lena Asplund, Fredrik Malm, Gustaf Hoffstedt och Jessica Rosencrantz frågat mig hur jag ser på Bromma flygplats framtid och dess betydelse för jobb, näringsliv och tillgänglighet. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerArbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara även på interpellationerna till statsministern. Eftersom alla sex interpellationerna berör frågan om flygförbindelserna mellan Stockholm och övriga landet besvarar jag dem i ett sammanhang.Det är riktigt, som interpellanterna är inne på, att frågan om Brommas framtid inte bara är en fråga för Stockholm. Den berör hela landet. Flygplatsen utgör i dag en del av det nationella basutbudet av flygplatser. Hur basutbudet är utformat beslutas av regeringen.Välfungerande och hållbara transporter i hela landet, minskad klimat och miljöpåverkan samt ett ökat bostadsbyggande är viktiga frågor som regeringen prioriterar. Flyget ger ett betydelsefullt bidrag till att de transportpolitiska målen om tillgänglighet kan nås. Samtidigt måste transportsektorn i större utsträckning än hittills bidra till att också klimat och miljömålen kan nås. Planeringen av transportinfrastrukturen ska baseras på bland annat behovet av energieffektiva och hållbara transporter. Därför kan tåg ibland vara ett bättre transportalternativ än flyg. Bostadsbyggandet i storstadsområdena är inte tillräckligt i dag och behöver öka.Inom regeringen är vi överens om att en statlig förhandlingsperson ska utses för att, om kommunerna så begär, samordna kontakter med kommuner som kan bygga fler bostäder på citynära flygplatsmark. Om ett sådant initiativ skulle tas, till exempel när det gäller Bromma, kommer förhandlingspersonen att leda dialogen mellan kommunen och andra aktörer. I en sådan dialog behöver man analysera bland annat behovet av fler bostäder, betydelsen av bra transporter i hela landet, minskad klimat och miljöpåverkan och regeringens mål om minskad arbetslöshet.Jag vill avslutningsvis notera att den politiska majoriteten i Stockholms stad har en överenskommelse om en långsiktig lösning för bostadsbyggande, minskad miljöpåverkan och infrastruktur för Stockholm. Den säger att givet att förhandlingarna visar att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i regionen försämras ska staden verka för att området där Bromma flygplats i dag ligger ställs om till stadsutvecklingsområde med bostäder senast 2022.

Herr talman! Tack för svaret, infrastrukturministern! Men jag kan inte påstå att jag blir speciellt mycket lugnare av svaret - tvärtom.Det gäller speciellt stycket där det står: "Mot den bakgrunden är regeringen öppen för att på initiativ från en eller flera kommuner inleda diskussioner för att hitta lösningar som kan leda till bostadsbyggande på mark som i dag används för flygtrafik." Vilka kommuner gäller det? Och vilka ytterligare flygplatser är man villig att offra?Bromma flygplats är, som ministern också sade, definitivt inte en angelägenhet endast för Stockholms stad och bör därför inte heller få beslutas av Stockholms stad. Före detta infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd menar att Socialdemokraterna i Stockholm ger en örfil till resten av Sverige, och jag är benägen att hålla med. Stefan Löfven lovade i valrörelsen att Bromma flygplats inte skulle läggas ned. Det är nu tydligt att Socialdemokraterna väljer att sälja ut delar av Sverige till Miljöpartiet.En nedläggning av Bromma skulle slå otroligt hårt mot den region som jag kommer från, Västernorrland. Nu riskerar tusentals jobb att försvinna i Västernorrland. Det finns en oberoende utredning som säger att det är runt 4 000 jobb. Hela landet och möjligheten att jobbskapa i vår region kommer att försämras kraftigt.Västernorrland har alltid varit ett län som är beroende av export och hög tillgänglighet gentemot både andra delar av Sverige och olika delar av världen. En stark och växande bransch i vår region är bank, finans och försäkringsbranschen. Många av dessa företag har sina huvudkontor i Stockholm, med lokala och regionala kontor i Sundsvallsregionen, med anställda som arbetspendlar till Stockholm. 90 procent av det regionala flygbolagets resor mellan Sundsvall Timrå flygplats och Bromma är morgon och kvällsresor. Man har ungefär 60 000 resenärer varje år som reser på Bromma. Det finns resenärer som reser upp till tre gånger i veckan.En attraktiv region är en tillgänglig region. För att hela Sverige ska leva behöver tillgängligheten behållas och förstärkas. För att företag ska kunna växa fram och överleva behövs bra förbindelser till Stockholm, som vi talade om i debatten innan.Det finns en vilja hos företagare att etablera sig utanför Stockholm. Vår region har mycket att erbjuda för företag som blickar norrut. Men om Bromma flygplats försvinner kommer många företags framtida investeringar att läggas på is. Vi har under de senaste åren sett ett trendbrott vad gäller minskad arbetslöshet uppe hos oss och en etableringsvilja i regionen. Det är en trend som vi vill uppmuntra och främja.Men en avgörande faktor för företagsetableringar är att det finns tillgänglig infrastruktur, så att människor och varor kan flytta snabbt och enkelt. Att lägga ned Bromma kommer att kraftigt försämra vår regions tillgänglighet och därmed jobbskapande. Det är ett hot mot jobben och tillväxten i hela Sverige. Så länge det inte finns dubbelspår och restider på drygt två timmar med tåg till Sundsvall är flyget en nödvändighet.

Herr talman! Jag ska börja med att tacka infrastrukturministern för svaret. Jag hade riktat min fråga till statsminister Stefan Löfven. Men det är tydligt att Stefan Löfven gör allt vad han kan för att ducka i den här frågan. Det är väl av det enkla skälet att han inte vill riskera att bli beslagen med att ännu en gång svika ett vallöfte. Det börjar bli ganska många i raden. Därför har han lämnat över frågan till infrastrukturministern. Det är kanske lätt att förstå i det perspektivet.Vi var ganska tydliga under valrörelsen. Vi poängterade att om man inte är förberedd är man oförberedd. Det blir alltmer tydligt för svenska folket vad detta med att vara oförberedd innebär, när vi ser hur den nya regeringen arbetar.Stefan Löfven var under valrörelsen inte känd för att vara en person som gav särskilt många klara besked, men när det gällde Bromma flygplats får man ge honom att han faktiskt gav ett tydligt besked. På en rak fråga om Socialdemokraterna hade för avsikt att stänga Bromma flygplats svarade Stefan Löfven nej.Frågan om Bromma flygplats är inte en fråga som berör enbart Stockholm. Jag skulle säga att det är en fråga som inte ens främst berör Stockholm. Bromma flygplats handlar i större utsträckning om förutsättningarna för resten av landet att fungera.Sverige är ett långsmalt land, det land i Europa som har längst mellan våra olika ändar. Det är helt avgörande för att hela landet ska kunna fungera att det finns förbindelser mellan landets olika delar och inte minst med landets huvudstad. I ett långsmalt land som vårt är det inte möjligt att åstadkomma förbindelser på annat sätt än genom att ha fungerande flygförbindelser. Bromma är ett helt avgörande nav för inrikesflyget och utgör därmed en grundläggande förutsättning för möjligheterna att driva företag också i andra delar av landet än Stockholmsregionen.Därmed är det ett stort bekymmer, skulle jag säga, inte främst för Stockholm. Det är ett bekymmer också för Stockholm, men det är ett ännu större bekymmer för andra delar av landet. Jag kommer själv från Skåne, och där är till exempel Ängelholms flygplats uppenbarligen hotad, om man skulle stänga Bromma.Det regionala perspektivet tycker jag kommer bort lite. Det framgår också i infrastrukturministerns svar. Där hänvisas det till den överenskommelse som har gjorts i Stockholms stad, där det står att om det visar sig att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i regionen försämras ska staden verka för att man kan bygga bostäder i området till år 2022.Det kan staden tycka är viktigt. Men det är inte bara Stockholmsregionen som berörs. Jag tycker att det då är lite anmärkningsvärt att statsrådet hänvisar till den uppfattning som Stockholms stad har, för detta är inte en fråga som är viktig bara för Stockholms stad, utan den är ännu viktigare för resten av landet.Jag tycker trots allt att infrastrukturministern inte riktigt svarar på de frågor som jag ställde till statsministern. Då riktar jag dem till statsrådet i stället: Tänker ni från Socialdemokraternas sida stå fast vid vallöftet att inte stänga Bromma flygplats? Vilka effekter på jobb och tillväxt bedömer regeringen att en stängning av Bromma skulle få?
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerHerr talman! Min partikamrat Lena Asplund inledde den här interpellationsstunden med att citera statsrådets svar om Bromma. Då gällde det detta med förhandlingsperson. Jag tycker att det är viktigt att nagelfara fler av de svar som vi får höra här i kammaren i dag.Ett annat citat - som jag välkomnar - är när infrastrukturministern säger: "Det är riktigt, som interpellanterna är inne på, att frågan om Brommas framtid inte bara är en fråga för Stockholm. Den berör hela landet." Det är ett uttalande som är klokt, och det välkomnar jag.Då hade man kunnat hoppas att förslag om förtida panikstängningar av Bromma flygplats hade kvävts i sin linda - att regeringen hade varit tydlig med det. Men det är man inte. I stället öppnar man dörren - åtminstone på glänt eller rent av helt - för en förhandlingsperson för att förhandla om detta imbecilla förslag.Apropå detta med förhandlingar: En annan partikamrat till mig, Jonas Jacobsson Gjörtler, var inne på detta alldeles nyss. Regeringen lyssnar väldigt noga på vad de rödgröna politikerna i Stockholms stad säger i frågan.Jonas Jacobsson Gjörtler citerade nyss, och jag behöver faktiskt citera igen: "Givet att förhandlingarna visar att Bromma flygplats kan avvecklas utan att förutsättningarna för jobb och utveckling i regionen försämras ska staden verka för att området där Bromma flygplats i dag ligger ställs om till stadsutvecklingsområde. "Nyckelorden här är "i regionen". Det är alltså det enda som det ska tas hänsyn till. Detta "i regionen" innebär i Stockholmsregionen. Det blir alltså stadsutveckling i skön förening med landsbygdsavveckling. Man ska förstå att landsbygd här gäller i en mycket vid bemärkelse. Landsbygd är allt utanför Stockholm, däribland statsrådets hemstad Göteborg. Då hoppas jag som gotlänning att nyckelordet här är "ibland". Jag vill förtydliga att det ibland verkligen inte är ett alternativ. Swedavia gästade riksdagen häromdagen vid ett frukostmöte och berättade för mig och alla andra som var där att 50 procent, hälften, av allt flyg kommer att försvinna hemma hos mig om Arlanda blir den enda Stockholmsflygplatsen som man kan hänvisa till. Swedavia kunde mycket tydligt visa att det inte finns någon kapacitet för Arlanda flygplats att ta över den för oss gotlänningar, och många andra, omistliga Brommatrafiken.Jag vädjar därför till statsrådet att se på vilket sätt vi som interpellerar representerar hela Sverige. Någon eller några av oss är från Stockholmsregionen, och Bromma flygplats är viktig även för Stockholm. Men någon är från Västernorrland, någon är från Skåne och någon är från Gotland. Det kan rent av vara så att en eller annan göteborgare också tycker att Bromma flygplats är omistlig.

Herr talman! Jag tackar infrastrukturministern för svaret. Jag är dock fortfarande bekymrad och lite förvånad. Svaret säger egentligen inte någonting om regeringens uppfattning. Tack vare flyget kan både människor och företag runt om i landet ta sig till sina familjer, vänner, kunder och affärspartner inom loppet av en arbetsdag. Sverige är beroende av en välfungerande och konkurrenskraftig infrastruktur. Flygtrafik och flygplatser spelar en central roll för att man ska kunna ta sig runt i landet och även till och från Sverige. Sverige är det land i EU som har längst avstånd mellan landets gränser. Sveriges geografiska storlek gör oss därför beroende av just en välfungerande flygtrafik. Bromma flygplats är Sveriges tredje största flygplats med drygt två miljoner resenärer årligen. Merparten av dem pendlar mellan Stockholm och någon stad eller någon ort ute i landet varje vecka. Frågan om Bromma flygplats är, som mina kolleger har påpekat, inte enbart en Stockholmsfråga utan berör såklart hela landet. En stängning av Bromma flygplats riskerar att leda till nedläggning av flera regionala flygplatser ute i landet. Det handlar om Ängelholm-Helsingborg Airport, Växjö Småland Airport, Kalmar Öland Airport, Trollhättan-Vänersborgs Flygplats, Sundsvall Timrå Airport och Halmstad City Airport. Detta är några av de flygplatser som har många flygningar till just Bromma flygplats och som är direkt hotade av en avveckling av Bromma flygplats. Den ekonomiska betydelsen av en nedläggning av Bromma flygplats är faktiskt förödande. Beräkningar visar att sammanlagt ca 24 000 jobb riskerar att gå förlorade och att 13 000 företag är hotade. Det är mycket allvarligt. Det har funnits en argumentation från de rödgröna partierna om att flygtrafiken kan flyttas över till Arlanda flygplats. Men vi vet nu att detta inte är möjligt. Trafikverket konstaterar att det inte går att flytta trafiken från Bromma flygplats till Arlanda flygplats. Man gör också bedömningen att det är direkt olämpligt att stänga Bromma flygplats. Även Arlandas egen flygplatsdirektör konstaterar att man inte kan ta över Bromma flygplats flygtrafik. Nu har den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm kommit överens om att man vill avveckla Bromma flygplats. Det krävs dock ett beslut från regeringen, och regeringen har tillsatt en förhandlingsperson. Infrastrukturministern säger att regeringen är öppen för att samtala med de kommuner som vill bygga bostäder på mark som i dag används för flygplatser. Detta gör mig lite bekymrad. Nu kom det nämligen lite ny information i svaret. Innebär detta att det inte är bara Bromma flygplats som vi talar om? Finns det fler flygplatser som man planerar att bygga bostäder på? S lovade i valrörelsen tillsammans med Alliansen att Bromma flygplats ska få vara kvar. Statsminister Stefan Löfven var mycket tydlig med att avtalet som löper till 2038 inte ska brytas och att S inte tänker sätta käppar i hjulen för svensk infrastruktur. Ändå står vi här i dag. Regeringen har tillsatt en förhandlingsperson och är nu öppen för att stänga Sveriges tredje största flygplats. Samtidigt vägrar ni konsekvent att ge besked i frågan om er uppfattning om flygplatsen ska vara kvar eller inte. Min fråga är: Vad är regeringens uppfattning i frågan? Vill ni lägga ned Bromma flygplats eller inte?
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerNär det gäller flera viktiga projekt runt om i Sverige och Stockholm kan vi nu se att regeringen skapar en mycket stor osäkerhet. Förbifart Stockholm ska stoppas, och man tillsätter en förhandlingsperson för att utreda hur så kallade citynära flygplatser kan läggas ned för att det i stället ska kunna byggas bostäder där. Att en förhandlingsperson tillsätts sker samtidigt som den rödgrönrosa koalitionen i Stockholms stadshus kräver att Bromma flygplats läggs ned. Det fordras ingen Einstein för att konstatera vad syftet med en sådan förhandlingsperson är. Man tillsätter knappast förhandlingspersoner så där i största allmänhet, utan det är naturligtvis en direkt inledning på en process för att kunna avveckla Bromma flygplats. Herr talman! Att skjuta upp Förbifart Stockholm är ett icke-besked till en kostnad av 4 miljoner kronor per dag och uppemot 700 miljoner kronor totalt. Att utreda en avveckling av Bromma flygplats skapar osäkerhet både för Bromma flygplats utveckling och för företags investeringsbeslut i Stockholm och runt om i landet. Bromma flygplats är av central vikt för Stockholmsregionen och för landet. Som flera av mina kolleger har varit inne på är det omöjligt för Arlanda flygplats att överta den flygtrafik som i dag finns på Bromma flygplats. Arlanda flygplats har slagit i taket vad gäller såväl miljötillstånd som de facto-kapacitet under så kallade peaktimmar, det vill säga de timmar på dygnet som det är störst efterfrågan på resande. En stängning av Bromma flygplats skulle alltså innebära kraftigt försämrade flygförbindelser i Europas till ytan tredje största land. Det skulle slå hårt mot alla de landsändar som är beroende av fungerande flygförbindelser till och från vår huvudstad. Det slår direkt mot jobb och tillväxt. Alla fakta talar alltså sitt tydliga språk. Bromma flygplats behövs och går inte att ersätta genom att man utökar kapaciteten på Arlanda flygplats. Men ändå vägrar regeringen att säga vad man tycker. Det finns inga beslut om att stänga Bromma flygplats, säger statsrådet. Nej, det är tur. Men jag anser att väljarna förtjänar mer besked än så och framför allt en större hederlighet. Socialdemokraterna måste ha en åsikt i detta fall, och regeringen måste ha en åsikt. Anser regeringen att Bromma flygplats behövs eller inte? Några klara besked får vi dock inte, och när S och MP inte kan komma överens blir stopp och utredning svaret i många viktiga frågor. Det var precis det Alliansen varnade för i valrörelsen, nämligen effekten av att partier inte redan före val kan förbereda sig ordentligt och komma överens om hur man gemensamt ska ta ansvar för att styra Sverige. Sammanfattningen av regeringens politik i det här avseendet skulle jag säga är ansvarslöshet, i termer av att kunna ta politiska beslut och i termer av vilka kostnader man är beredd att lägga på skattebetalarna för att man inte själv kan göra upp internt. Politik är att vilja, sade Olof Palme. Jag vill därför fråga statsrådet vad ni vill i fallet med Bromma. Står ni fast vid det ni lovade i valrörelsen, nämligen att Bromma ska vara kvar? Om ni står fast vid det beskedet, varför skapa all denna osäkerhet genom att tillsätta en förhandlingsperson - vilket just syftar till att stänga Bromma?

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaren till mina kolleger i kammaren.I Sverige står utsläppen från flyget för ca 10 procent av vår klimatpåverkan. Samtidigt ökar flygtrafiken kraftigt, och med nuvarande ökningstakt skulle svenskarnas flygresor bara på några decennier innebära lika stora utsläpp som de biltrafiken står för i dag. Även om teknisk utveckling gör att flygplan minskar sin klimatpåverkan marginellt äts förbättringen upp av volymökningarna av flygtrafiken - den så kallade rekyleffekten. Detta är inte hållbart, och utvecklingen måste vändas. Det kan i huvudsak göras på två olika sätt: dels genom att sätta ett pris på klimatpåverkan, dels genom att planera för en mer hållbar infrastruktur. Vi gröna vill göra både och. Därför måste vi ställa om vårt transportsystem i hållbar riktning, herr talman, och det gör vi genom att minska flygets andel och öka tågets. Av flygtrafiken på Bromma är ca 90 procent inrikesflyg, vilket är resor som till stora delar inte behöver göras med flyg över huvud taget. Med ett bra nationellt järnvägsnät kan vi ersätta mycket av Stockholms inrikesflyg till och från södra Sverige. Sverige kommer dock att behöva inrikesflyg även i framtiden, framför allt till och från norra Sverige där man till stor del är beroende av flyg också i framtiden. Men detta kommer att vara möjligt även om Bromma flygplats läggs ned, framför allt genom att vi flyttar trafik till Arlanda och på sikt även till Skavsta.Herr talman! Enligt aktuella prognoser når Arlanda sitt kapacitetstak omkring år 2038. Utan Bromma flygplats skulle den tidpunkten tidigareläggas blott tre år. I sammanhanget bör noteras att det år 2000, alltså för 14 år sedan, var lika mycket flygtrafik på Arlanda som det hade varit i dag om man flyttade dit hela trafiken från Bromma. Antalet rörelser på Arlanda år 2012 var 66 000 mindre än år 2000, och sedan dess har den tredje rullbanan tillkommit. I dag är kapaciteten på Arlanda i genomsnitt 80 rörelser per timme. Kapaciteten ökas allteftersom efterfrågan stiger och trafikledningssystemet trimmas in, och så småningom kommer kapaciteten för hela flygplatsen att vara 90 rörelser per timme vid normal drift. Men det är endast vid en tidpunkt på dygnet som man på Arlanda är i närheten av att nå det taket - den så kallade peaktiden. Under resten av dygnet ligger trafiken på omkring 40-50 rörelser per timme, och det finns gott om kapacitet.Jag undrar därför om det verkligen är rimligt att motivera en hel extra flygplats och mångmiljardkostnader endast med hänvisning till denna lilla marginaltrafik. Genom en bättre och mer marknadsanpassad prissättning av slottiderna skulle denna trafik bättre kunna spridas ut över dygnets timmar till en betydligt lägre kostnad. Det finns faktiskt gott om internationella flygplatser världen över som har samma mängd rullbanor som Arlanda men en betydligt högre kapacitet, därför att man använder rullbanorna bättre. Eftersom 14 av Brommas 17 destinationer dessutom trafikeras av Arlanda redan i dag skulle en stor del av ökningen kunna hanteras med större plan i stället för fler avgångar. Det är uppenbart att Brommas reguljära trafik skulle kunna hanteras i sin helhet på Arlanda, även om vi vill planera för att en stor del flyttar över till tåget. Herr talman! Det är dags att lägga förra århundradets samhällsplanering bakom sig och i stället bygga grönt för framtiden genom att bygga ut järnvägen, använda våra flygplatser mer effektivt och ge utrymme för 50 000 nya bostäder i en storstad som verkligen behöver fler bostäder - framför allt för unga. Det är det gröna samhället.
Herr talman! Jonas Jacobsson Gjörtler säger att Stefan Löfven inte har svarat på interpellationen därför att han inte vill komma till kammaren och svara. Jag kan tipsa om att Stefan Löfven kommer att vara i kammaren om bara en liten stund och delta i frågestunden. Jag tror att ni som har varit i riksdagen ett litet tag känner till att regeringen är kollektivt ansvarig för alla beslut. Den hållning som nu framförs av mig i talarstolen är naturligtvis samma hållning som Stefan Löfven skulle ha. Det är alltså snarare en arbetsfördelningsfråga, och det är lite svårt att se anledningen till att man försöker göra det till någonting annat. Regeringens hållning i frågan är att vår politik sammantaget ska bidra till jobb och utveckling i hela Sverige. Vi har ett väldigt offensivt mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020, och det är det som vägleder oss i våra politiska beslut. Det gör mig lite fundersam att det från den borgerliga sidan inte verkar finnas någon fundering över hur man ska kunna öka bostadsbyggandet i våra större städer eller hur vi ska kunna ställa om samhället i en mer hållbar riktning. Vi pratar här om ödesfrågor för mänsklighetens överlevnad, och i fråga om dessa stora och viktiga utmaningar för vårt moderna samhälle svarar de borgerliga ledamöterna i riksdagen med att vilja krama Bromma. Någonstans tänker jag att det viktiga i den här frågan är att vi tillser att det finns hållbara, fungerande transporter till och från olika delar av vårt land.

Jag sade att det, som interpellanterna är inne på, är riktigt att frågan om Brommas framtid inte bara är en fråga för Stockholm utan berör hela landet. Regeringen är inte en regering för Stockholm, utan vi är en regering för hela Sverige. Det innebär att de aspekterna självklart kommer att läggas in. Det är också så att det inte har tillsatts någon förhandlingsperson. Det regeringen har uttryckt är att vi är beredda att möta önskemål med en förhandlingsperson om någon eller några kommuner önskar förhandla med regeringen om att ianspråkta mark i citynära lägen som i dag används för flygplatsändamål. Detta har ännu inte skett, av det enkla skälet att någon sådan framställan ännu inte har kommit till regeringen. Jag skulle vilja ställa följande fråga till interpellanterna: Anser ni att regeringen, om kommuner önskar diskutera ett ökat bostadsbyggande på mark som i dag används för flygplatstrafik, inte ens ska tillmötesgå önskemålet om samtal? Är det detta den borgerliga sidan önskar?

Herr talman! Jag ska börja med att svara på statsrådets sista fråga, alltså om vi anser att kommuner inte själva ska bestämma. Det här är ju inte vilken kommun som helst; det handlar liksom inte om att Sollefteå kommun diskuterar att lägga ned Kramfors-Sollefteå flygplats. Det handlar i stället om Sveriges huvudstad och Sveriges tredje största flygplats, som är oerhört viktig för resten av landet. Det är alltså en väldigt stor skillnad.försämras. Jag utgår ifrån att "regionen" är Stockholmsregionen.Ja, Jakop Dalunde, det känns här som att de gröna lever i det blå, fast de vill inte färdas uppe i det blå. Det kändes lite som att det här inte är några problem. Flyget kan få plats på Arlanda. Vi sprider ut trafiken över dygnet. Men, hallå, det är inte riktigt det som det handlar om. Det handlar om att man vill kunna flyga in till Stockholm på morgonen och därifrån på kvällen. Det är ju morgon och kväll som är de stora peak times, som jag tror att det var Jessica Rosencrantz som pratade om tidigare, och det är då som det inte finns plats.Trafikverket säger: Bromma fyller en viktig funktion i dag och i framtiden för Stockholm och landet. Trafikverket har pekat ut flygplatsen som ett riksintresse. Det går inte att flytta trafiken från Bromma till Arlanda utan att tränga ut annan trafik.Då kommer jag in på nästa spår här, att tränga ut annan trafik. I dag är det, som vi har sagt, kö in till Arlanda under morgon och kvällstid, och det går inte att flytta in mer trafik dit. Om man skulle flytta trafik från Bromma till Arlanda, vad skulle då kunna hända i förlängningen? Jo, man skulle kanske stänga ute andra mindre regionala flygplatser som i dag flyger på Arlanda.I mitt län finns det även två mindre regionala flygplatser, Höga Kusten Airport, som ligger mittemellan Sollefteå och Kramfors, och Örnsköldsvik Airport - det heter så vackert Airport nuförtiden. Dessa två mindre flygplatser har avgångar till avgångar. Hur tror någon att de skulle få bästa flygtiderna in om man fick trafik som kom från Sundsvall, Helsingborg och andra stora städer?

Att de skulle flyttas över till Arlanda vet vi inte är speciellt görligt. Vad skulle resultatet kunna bli då? Jo, att det skulle bli dyrare och mindre lönsamt. Då skulle det bli en tyngre skattebörda för regionen, eller kanske man till och med skulle vara tvungen att lägga ned flygplatsen.

Herr talman! Tack, infrastrukturministern, för den kompletterande informationen!Jo, jag är väl medveten om att regeringen brukar fördela arbetet inom sig och att regeringen också är kollektivt ansvarig. Icke desto mindre vore det intressant att höra hur statsministern bedömer det tidigare vallöftet. Men jag ska ta infrastrukturministern på orden och ta tillfället i akt att försöka ställa frågan till statsministern när han kommer hit senare.Infrastrukturministern tycker att vi som har ställt interpellationer i den här frågan, när det gäller de utmaningar som Sverige står inför när det gäller bostadsbyggande, vill krama Bromma. Det är väl inte riktigt det som den här frågan handlar om. Det handlar inte om att krama en flygplats, utan vad det handlar om är att säkerställa att det finns fungerande kommunikationer till och från landets huvudstad.Det är klart att man skulle kunna laborera med att använda all möjlig mark till att bygga bostäder på, men det blir inte riktigt seriöst att hävda att man skulle bygga bostäder överallt där det finns järnvägar och järnvägsstationer. Det är naturligtvis ingen som föreslår det, för en del av poängen med kommunikationer är att man ska kunna ta sig till och från exempelvis landets huvudstad Stockholm. Och Bromma fyller just detta syfte, framför allt när det gäller inrikestrafiken där Bromma är ett nav. 90 procent av de 2 miljoner inrikesresorna är arbetsrelaterade och därmed helt avgörande för att kunna driva företag i andra delar av landet.Det talar också emot den teori som framförs av andra debattörer här, att man enkelt skulle kunna flytta trafiken till andra tider och andra flygplatser. Att flytta trafik med större flygplan till Arlanda är inget problem. Då kan ju folk åka i alla fall. Men då har man inte riktigt förstått vilken funktion Bromma har som flygplats. Den allra största delen av trafiken är arbetsrelaterad. Det är människor som åker till och från Bromma på morgonen och på kvällen, det vill säga just vid de tidpunkter då det redan är väldigt trångt. Det går inte att få in det här flyget på Arlanda flygplats.Idén om att man bara kan skaffa större flygplan är verkligen rester av någon form av gammalt planekomiskt tänkande som jag trodde att vi hade kunnat lägga bakom oss. Det bygger på att man politiskt ska bestämma att det ska finnas en operatör som flyger med ett stort flygplan och att alla som vill åka någonstans får vara så goda att åka med det. Då försvinner konkurrensen, och då vet vi vad som händer. Vi vet hur det såg ut vad gäller flygpriserna innan vi hade konkurrens på flygområdet. Nu har vi en fungerande konkurrens, priserna har gått ned och tillgängligheten har ökat. Det bygger på att det finns mer än en aktör. Man kan inte styra det på politisk väg på det sätt som vissa debattörer verkar önska.Infrastrukturministern ställde frågan: Tycker inte ni - syftande på oss interpellanter - att vi ska tillmötesgå kommunernas önskemål om att föra samtal kring det här? På denna fråga har jag två svar.För det första är det här faktiskt inte en fråga för en enskild kommun. Detta är en nationell fråga. Det är en fråga av nationellt intresse, eftersom förbindelserna med Bromma inte handlar specifikt om Stockholm utan om hela landet. Därmed handlar det inte om vad Stockholm tycker.För det andra tycker vi att väljarna förtjänar att få besked före ett val. Det var därför som vi tyckte att det var viktigt att väljarna skulle få veta vad Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gemensamt tyckte i frågan före valet. Då fick vi inga besked, och nu är vi där vi är. Jag tycker att det är väldigt olyckligt.

Herr talman! Statsrådet ställer de två ödesfrågorna kring bostadsbyggande och miljö och påstår att det är något som vi negligerar.Jag vill påminna om att vad gäller bostadspolitiken vill vi se över det kommunala plan och byggmonopolet. Vi vill ha regler för sänkt buller, vi vill förtäta, vi vill låta det bli möjligt att bygga på höjden, vi vill låta det bli möjligt att bygga på vatten, vi vill använda tidigare åkermark för bostadsbyggande - för att ge exempel på några av de förslag om bostadsbyggande som vi redan har kommit med. Men det här är inte en bostadspolitisk debatt. Möjligen är det en miljöpolitisk debatt.Jag har redan tidigare i en debatt med infrastrukturministern påmint om Bromma flygplats geografiska läge, att den ligger söderut och att lejonparten av trafiken, nio av tolv resor, kommer söderifrån till Bromma flygplats. Det gör att resorna blir kortare än om man i onödan tvingas flyga till Arlanda flygplats.Om trafiken enbart från mitt eget län Gotlands län tvingas gå till Arlanda kommer 740 000 kilo koldioxid att spys ut årligen helt i onödan vad gäller de resenärer som sedan ska till Stockholm. Samlat i riket blir miljöbelastningen ännu mycket större.Svaret på hur regeringen förhåller sig till frågan kanske delvis ges av Jakop Dalunde, Miljöpartiet, Stockholms stad, som säger att man nog kan tänka sig att behålla viss trafik till och från Norrland. Men vi har fått beskedet tidigare, och då har det varit ännu mer konkretiserat, att allt inrikesflyg söder om Sundsvall ska läggas ned. Då kan jag bara konstatera att det blir väldigt svårt att fullfölja mitt riksdagsarbete. Jag tror också att många andra medborgare i vårt land får svårt att få ihop sina yrkesliv och sina privatliv med en sådan utveckling.Statsrådet ställde en konkret fråga: Ska vi tillmötesgå sådana här samtalsinviter? Min kollega Jonas Jacobsson Gjörtler besvarade den frågan konkret. Däremot besvarade statsrådet inte den fråga Jessica Rosencrantz ställde i sitt första inlägg: Vad vill regeringen egentligen; vill regeringen att Bromma flygplats ska vara kvar?Det är mycket angeläget att få ett svar på denna fråga.

Herr talman! Det har framkommit i debatten om frågor som handlar om miljö och klimatpåverkan, och det är olyckligt när man ställer dessa trafikslag mot varandra.Sverige är det land i EU som har längst avstånd mellan landsändarna. Vi är helt beroende av flygtrafiken. Man kan inte bara säga: Ta tåget i stället för flyget. Säg det till dem som bor i Umeå, som i bästa fall kan ta tåg i sex och en halv timme eller direktbuss i tio timmar till Stockholm.Vi har också varit inne på att det behövs mark för bostadsbyggande. Jag kan bara utgå från Stockholmsregionen som är min hemregion. I denna region är endast 14 procent av marken bebyggd. Förtätningspotentialen i förorterna är stor. Det går att bygga bostäder i Stockholm utan att en av Sveriges viktigaste och mest strategiskt placerade flygplatser avvecklas.Ministern frågar om vi inte ska ge kommuner en invit till en diskussion. Det gör mig lite orolig, för vad statsrådet egentligen säger är att man öppnar för diskussion inte bara om Bromma flygplats utan med kommuner runt om i Sverige avseende att bygga bostäder på andra regionala flygplatser. Detta är ett viktigt besked för oss och för väljarna att få, och jag är mer bekymrad nu än jag var innan jag ställde mig i talarstolen.Vi talade också om Brommas kapacitet. Jakop Dalunde från Miljöpartiet var inne på att Brommas flygtrafik kan läggas över på Arlanda. Det vore olyckligt, för Bromma är en utpräglad peakflygplats. Som många av mina kolleger har varit inne på sker de flesta flygningarna morgon och kväll. Arlanda har redan slagit i kapacitetstaket i högtrafiktid och kan därför inte ta emot fler Brommaflyg. De få tider som finns kvar på Arlanda kostar mycket pengar, vilket gör det omöjligt för de små flygbolagen att göra anspråk på dem.Jag har ännu inte fått svar på de frågor som jag inledningsvis ställde till infrastrukturministern. Vilka bedömningar har regeringen gjort när det gäller konsekvenserna för jobben om Bromma flygplats stängs ned? Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att kompensera alla dem som använder Bromma flygplats för arbetspendling?

Herr talman! Inget beslut är taget om att stänga Bromma, säger statsrådet. Då ställer jag mig åter frågan: Varför tillsätta en förhandlingsperson om man vill att Bromma ska vara kvar? Denna situation skapar en enorm osäkerhet för alla parter och alla delar av landet.Jag ställer mig också frågan om jag skulle få samma svar som jag fick av statsrådet om jag i stället riktade mig till någon av hennes miljöpartistiska kolleger i regeringen eller till trafikutskottets ordförande. Väljarna börjar nog liksom jag bli lite irriterade på att i olika fall få olika besked från regeringen. Precis som statsrådet är inne på är regeringen kollektivt ansvarig för sina beslut, oavsett om det gäller vargar eller Bromma.Genom Jakop Dalundes inlägg fick vi också en aning om ytterligare en sanning i diskussionen om Bromma, och det är att det finns ganska många från regeringspartierna som har för avsikt att minska flygandet i Sverige. På en del punkter börjar regeringen uppvisa en ganska flygfientlig politik. Det som tidigare var Miljöpartiets politik börjar bli regeringens politik.Under föregående mandatperiod tog man tillsammans med Sverigedemokraterna beslut om att återreglera flygtrafikledningstjänsten. Det är något som riskerar att leda till kostnadsökningar på upp till 30 procent för de regionala flygplatserna.Och så har vi som sagt frågan om Bromma.Herr talman! Också flyget förändras. Vi som var på frukostseminariet med Swedavia kunde höra att det sker mycket. Exempelvis gjordes det häromveckan en flygning Östersund-Stockholm med 10 procent fossilfritt bränsle iblandat, och den flygningen gick jättebra.Det finns givetvis mycket mer att göra inom flyget. Men, herr talman, alla trafikslag behövs. Det tror åtminstone jag.I PWC:s senaste Cities of Opportunity-rapport ligger Stockholm på topptiolistan. Men det rapporten lyfter fram som en brist är flygförbindelserna från Stockholm ut i Europa. Det visar att Arlanda snarare behöver utveckla sina utrikesförbindelser än ta över Brommas inrikesflygningar.Herr talman! De bristande flygförbindelserna och framför allt det som riskerar att uppstå om Bromma avvecklas är en hämsko för utvecklingen i regionen och i förlängningen i hela landet. Jag är stockholmare och bryr mig mycket om både bostäder och infrastruktur, och jag tror inte att trafik och bostäder måste stå i ett motsatsförhållande. Vi kan göra både och. Många undersökningar, till exempel från Stockholms Handelskammare, visar att vi kan bygga bostäder på flera områden utan att lägga ned en av de viktigaste flygplatserna för Stockholm och Sverige.Herr talman! Låt mig upprepa mina frågor: Politik är att vilja. Vad vill regeringen egentligen i denna fråga?

Herr talman! I dag är det enkelt att resa till Arlanda. Arlanda Express tar blott 20 minuter från city. Pendeltågen mot Uppsala går i dag hela vägen till Arlanda, och man kan resa för en rimlig penning. Flygbussarna går ofta och dygnet runt. Med Ostlänkens utbyggnad kommer det i framtiden att gå snabbt, lätt och billigt att resa till Skavsta.

Utan den subvention som Stockholms stad bidrar med skulle det rent kommersiellt vara helt omöjligt att driva Bromma flygplats.Det är även rimligt att vissa vill åka just under peaktider. Men under dessa peaktider startar och landar flygplan från samma destination på både Bromma och Arlanda mer eller mindre samtidigt. 14 av 17 linjer på Bromma flygplats trafikeras också på Arlanda. Det går alltså att lösa genom större plan snarare än genom fler avgångar.Herr talman! Om vi ska nå klimatmålen måste flyget minska och tåget öka. Vi måste därför flytta trafik från både Bromma och Arlanda till tåget. Om vi skulle planera för att i framtiden lägga ned Bromma skulle vi ha gott om tid att se till att vi kan lösa trafikomflyttningarna på ett bra sätt som minskar klimatutsläppen, stärker järnvägen och möjliggör 50 000 nya bostäder.